Herr talman! Jag tycker att Martin Olsson gör det litet för lätt för sig när han försöker komma undan med diverse rent formella argument. Först och främst är det ju så att kravet på likställdhet mellan olika samlevnadsformer i stor utsträckning så att säga argumenterar för sig självt. Det behövs således ingen speciell motivering. Men det centrala i sammanhanget är ju att Martin Olsson inte kan begära att vi, varenda gång vi lyfter upp en familjerättslig fråga i ljuset, skall sticka allt vad vi sagt tidigare under näsan på honom. Han har suttit i lagutskottet, och han vet vad som har stått i vpk-motionerna åren 1973 och 1976, där dessa frågor utförligt har behandlats. Att han inte just i dag och just i den här motionen får alla de argumenten serverade för sig igen kan ju inte på något sätt befria honom från förpliktelsen att ändå argumentera utifrån vad han faktiskt vet om vpk:s linjer och ställningstaganden. Det är ändå utskottet som skall arbeta med saker och ting; det är inte motionärerna som skall servera dem för utskottet, utan vi har särskild personal som skall göra det. Nåväl, nu vill jag inte uppehålla mig mera vid det i detta sammanhang och verka gnatig. Vi har fullt klart för oss att de familjelagssakunniga jobbar med den här frågan, och vi vill ge dem en eloge. De representerar faktiskt en utredning som under några korta år har presenterat ett betydande underlag till fördel för ett mycket betydelsefullt familjerättsligt reformarbete som radikal: har förändrat stora delar av den svenska familjerätten. Det skall man hålla dem räkning för. Vi anklagar dem inte på något sätt för att de har låtit just de frågor som vi tar upp i dag vila — de hade inte gärna kunnat ta upp dem eftersom de var tvungna att prioritera annat som rimligtvis måste gå före i det läge som rådde. Vi kunde i debatterna både 1973 och 1976 konstatera att det finns de som, även om de är anhängare av ytterligare familjerättsliga reformer, ändå faktiskt har den åskådningen att man i olika rättsliga hänseenden bör privilegiera det traditionella äktenskapet. Man vill alltså inte ha juridisk likställdhet mellan olika samlevnadsformer. Visserligen vill man förändra och underlätta för andra samlevnadsformer än det traditionella äktenskapet att existera — det är något som man har blivit tvingad till av situationens krav. Men man vill varken förutse vad som kan inträffa i framtiden eller verkligen åstadkomma likställdhet. Man har nämligen en underliggande önskan att främja en ökad giftermålsfrekvens och därför vill man bevara en speciell särställning för gifta. Vi vet att det finns röster för sådant — de kom till och med till tals hos författarna till 1973 års proposition, som ändå i allt väsentligt var ett progressivt aktstycke. Det är för att vi vet att det både inom utredningsarbetets ram och här på riksdagsplanet finns sådana meningar som vi genom det här motionsinitiativet har velat understryka kravet på juridiskt likställande av olika samlevnadsformer. Det är också det som gör att vi tänker insistera på votering i denna fråga, något som vi annars kunde ha avstått från.
Herr talman! När man skriver motioner med många yrkanden brukar man avsnittsvis redovisa motiveringen till varje yrkande. När jag berörde motiveringen tog jag upp det som vi i utskottet bedömde var det troliga motivet för yrkandet. Med hänsyn till den knapphändiga motiveringen i motionen bör Jörn Svensson vara nöjd och glad över den noggranna och seriösa behandling som motionen har fått. Jag tror inte att han bör skylla på brist på tid att skriva motioner, när han nu i ett tio minuter långt anförande har talat om motiven för motionsyrkandet. Vi har ingen anledning att nu gå in på vad som stod i 1973 års proposition om likställdhet mellan olika samlevnadsformer. Vi har i stället att se fram mot att de olika utredningarna skall avsluta sitt arbete och inom en snar framtid lämna sina betänkanden.

Herr talman! Nu kan jag trots allt inte underlåta att känna en lätt irritation mot Martin Olsson. Jag är trött på att ständigt höra dessa antydningar om att vi från vpk talar i 10 minuter, i 15 minuter osv. — vi går upp i en massa ärenden och förlänger debatterna. Om Martin Olsson är missnöjd med det, tycker jag att han skall hemställa att hans parti skriver en motion om att ändra grundlagen så att vi inskränker yttrandefriheten i kammaren. Det är det enda logiska. Vi är litet trötta på dessa ständiga påhopp för att vi talar för mycket när vi tar upp väsentliga frågor. Detta är dock en offentlig församling, och medborgarna har intresse av att höra vad som sägs där. Utförliga diskussioner här kan faktiskt bidra till den medborgerliga upplysningen i politiska frågor. Sedan vill jag upprepa att det finns krav, Martin Olsson, på många politiska områden som i sig själva är motivering nog. Om man framställer kravet framgår det tydligt vad man syftar till. Om man kräver likställdhet mellan olika samlevnadsformer är det därför att man vill ha likställdhet mellan olika samlevnadsformer. Det är betydligt svårare att motivera att man vill ha olikställdhet mellan samlevnadsformerna. Det kräver sannolikt särskilda motiveringar. Jag vill sluta med en fråga: Har Martin Olsson i sin egenskap av lagutskottets värderade representant — han är representant för ett utskott som jag erkänner alltid har behandlat våra motioner grundligt och seriöst och som jag därför har stor högaktning för — läst vpk:s stora motioner från åren 1973-1976 och satt sig in i vår familjerättsliga syn? Om han gjort det — de behandlades ju av lagutskottet då — bör det inte vara någon svårighet för honom att orientera sig i vår allmänna syn på frågan och vårt sätt att argumentera då vi framställer ett sådant här krav.
Herr talman! Jag har inte talat om att rätten att yttra sig i riksdagen borde beskäras. Jag sade att det var besynnerligt att Jörn Svensson talar om att man inte haft möjlighet att utveckla sina åsikter i motionen — den bestod av tre rader —- medan han däremot hade lätt för att hålla ett tio minuter långt anförande där han belyste vad det var han syftade på. Av det som står i motionen är det inte lätt att förstå att den syftar på bostadskollektiv, på de utslagna, på utslagningsprocessen, på syskonkollektiv, på homosexuella och mycket annat som Jörn Svensson tog upp i sitt anförande. Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten. Vad gäller tidigare motioner hoppas jag att Jörn Svensson förstår att vi tog del av dem då vi hade att behandla dem.

Herr talman! I alla samhällen har jordfrågan spelat en nyckelroll, och i många gör den så alltjämt. I flertalet europeiska och i en rad utomeuropeiska länder har de senaste 100 åren skett mer eller mindre genomgripande jordreformer. Dessa jordreformer har varit riktade mot feodala ägandeoch nyttjandesystem, mot orimlig jordkoncentration i privata händer och mot usurpation av kronans eller bönders jord. Sverige är emellertid ett egendomligt land i detta stycke. Här har någon sådan jordreform i modern tid inte skett. Vi kan bortse från reduktionerna på 1600-talet, som ligger långt tillbaka. Följden av detta blev under 1800-talet en mycket hög emigration — hundratusentals svenskar i det agrara Sverige hade inga möjligheter till egen jord. Det blev också utgångspunkten för bildandet av en mängd stora godskomplex, representerande väldiga förmögenheter i ett litet fåtal personers händer. En form av detta var de s.k. fideikommissen. Fideikommissinstitutionen härstammar i sitt ursprung i den här delen av Europa från medeltiden. Den skiljer sig inte i princip från andra former av godsbildning, men den har spelat en särskilt pådrivande roll dels i koncentrationen av jordinnehav, dels genom bevarandet av otidsenliga och odemokratiska arrendesystem ända in i våra dagar. Fideikommissen är ursprungligen förläningar av nyttjanderätt till kronojord. Genom upprättande av nya godtyckliga äganderättsliga system, genom usurpation av äganderätt till regalrättigheter och genom frånkännande av icke-adliga ägandeanspråk till jord har de vuxit fram. Flertalet svenska fideikomiss är från 1700-talet, då det var möjligt att genom billiga köp eller skenköp tillskansa sig kronans jord. Baserade på dessa mer eller mindre bedrägliga förfaranden kunde fideikommissinnehavarna efter 1700-talet kraftigt utöka sin makt. De lade under sig nya jordar i flera etapper och på flera vägar. Storgodsägarna tillskansade sig ägandet till sådan skattebondejord, av vilken de hade rätt att uppbära räntan. När bonden ett nödår inte orkade utgöra sin skatt till fullo, stod godsägaren beredd att ta över och förvandla honom till frälsearrendator. Och bedrägeriet godtogs i tysthet av den statliga centralmakten, som då behärskades av den jordägande adeln. När skifteslagarna kom, kunde fideikommissinnehavarna ensamma framtvinga skifte och styrde själva utlottningen så att de gentemot de föga läskunniga åborna, som dessutom var i rättsligt beroende av godsherren, kunde fördela jorden till godsets fördel. När föreningsoch säkerhetsakten ingicks 1789 undantogs frälsebönderna, vilket givetvis verkade till godsherrarnas förmån vid skatteköp av extra jord. Fideikommissen har under tidernas lopp olagligen tillskansat sig bondejord som kronan aldrig bortförlänat men som godsherren likväl låtit lägga under fideikommisset. Under 1860-talet fördes av bönder en rad processer mot frälseägare, i vilka det klart framgick att dessa ”Bauernlegen” , som det heter på tyska, stred mot lag men där preskription åberopades av de mot adeln gynnsamt inställda domstolarna som skäl för att ogilla böndernas talan. När utmarkerna skiftades under skiftesprocessernas senare stadium, vräktes en mängd skogstorpare, och böndernas allmänningsoch betesrätter sopades ofta helt enkelt undan. I Danmark där det har funnits en politiskt starkare och medvetnare bondeklass än i Sverige gick man till motoffensiv mot fideikommissen. Man begränsade 1850 deras rätt att äga mer jord än de brukade under huvudgården. Fideikommissen avskaffades i Danmark 1919, varvid de fick övergå i egentlig privat ägo först efter betungande avgifter och efter att de avstått en tredjedel av sitt jordinnehav. I Sverige har någon sådan jordreform aldrig ägt rum. Fideikommissen har på 1900-talet fått privatisera allmänningsrättigheter och olagligt tillskansa sig nytt ägande och ny makt. När fideikommissen nu i rättslig, formell mening gradvis avvecklas sker det inte som en process, där ägandekoncentrationen minskar. Det sker bara genom en juridisk ombildning till andra företagsformer, som ger ägarna större frihet att disponera egendomen och uppnå än större koncentration, än mer vidsträckta finansiella verksamheter. Förmögenhetsbildningen som ligger i fideikommissen har varit utgångspunkten för makt över andra samhällssektorer. Kommunernas markpolitik har kraftigt försvårats genom dessa stora godsbildningar. Godsägarklassen har trätt in som mäktiga företrädare för nya industriintressen, jordkapitalismen har kombinerats med industrioch bankkapitalism. Herrar fideikommissarier dyker upp med sina namn i den ena bolagsstyrelsen efter den andra: i Förvaltnings AB Hasselfors, i AB Export Invest, i Kema Nord, i Nymölla AB, i Svenska Limämnesfabriken, i AB Cardo, i Beijerinvest, Ford, Salénrederierna, Unilever och många andra. Fideikommissen och deras juridiska efterträdare är en odemokratisk maktfaktor på Sveriges landsbygd. De håller människor i beroenden, de konserverar otrygga arrendesystem med korttidsarrenden, de lägger hela bygder under sina privata regelsystem och de skörtar upp arrendena. De sätter därmed spärrar mot en sund investeringsutveckling på de små brukningsdelarna, och de drar in försörjningsmöjligheterna och framtvingar avflyttningar genom sin koncentrationspolitik. De motsätter sig friköp och spärrar vägen för lantbruksintresserade söner och döttrar till jordens brukare. Denna feodala kvarleva, detta i allo stötande inslag i rättssystemet, bör inte få sitta i orubbat bo. Den är en slags agrar förlängning av de stora finansimperierna, som bör avskaffas. I Danmark tog man detta steg 1919. Det är dags att förbereda detta också i Sverige. Den usurperade jorden bör tas tillbaka. De gamla bondeoch folkrättigheterna bör återställas. Arrendatorerna bör frigöras, antingen genom att de får överta de delar av den förstatligade jorden, som oriktigt usurperats av fideikommissen under tidernas lopp, eller att de på statsjord får ärftlig brukningsrätt — de bör själva kunna vara med och besluta om vad de föredrar. De genom passiv jordvärdestegring och usurpation samlade privatförmögenheterna bör bilda grundval för ökad industrialisering i bygderna. Vi diskuterar i dessa dagar i riksdagen flera stora maktfrågor. Frågan om Wallenbergimperiet var uppe häromdagen. Frågan om nationalisering av de privata storbankerna tas upp av vpk senare i dag eller i morgon. Maktfrågorna är i centrum för de arbetande människornas tänkande i dag. Det är en viktig orsak till att också frågan om de stora jordägarnas makt förs upp på dagordningen. Det är dags, herr talman, för den svenska jordreformen. Den som hittills inte kommit. Med detta yrkar jag bifall till motionen 1766.
Herr talman! Jörn Svenssons historiskt sett intressanta skildring av bakgrund och nuvarande förhållanden var i hög grad färgad av hans ideologiska inriktning. Icke förty var den på många punkter även enligt min bedömning riktigt återgiven. Däremot är det väl inte nödvändigt att i så många sammanhang och i ett enda anförande använda ordet olagligt. Jag vågar påstå att Jörn Svensson gjorde sig skyldig till en liten överdrift därvidlag. Lagutskottet har i sitt betänkande redovisat de nu rådande, lagliga förhållandena på detta område. Jag skall därför inte ge mig in på en bedömning av de historiska perspektiven. Under min riksdagstid har jag suttit med i det förutvarande första lagutskottet och där varit med om att behandla förslag om den lag för avveckling av fideikommiss som gäller f. n. Det är helt klart att denna avveckling fortskrider kontinuerligt precis på det sätt som vi förutsatte när vi antog lagen. Som lagutskottet har anfört i sitt betänkande nu kan icke ett överförande i enlighet med motionens förslag ske utan att man därvid sätter sig över gällande grundlag. Vi kan för vår del inte gå med på att så sker. Beträffande fideikommisslagen som sådan redovisar vi att den fungerar på avsett sätt. Beträffande arrendefrågorna kan det självklart ligga en hel del i de synpunkter som har anförts av Jörn Svensson. Vi har konstaterat att bl.a. kommuner, i linje med sina rättigheter, har tillämpat korta arrendeperioder på ett år. Vi hoppas att kommande lagförslag skall rätta till de missförhållanden som ostridigt råder på detta område. Vi hänvisar till motionärernas uttalande att det beträffande fideikommissarrendatorerna har kommit ett tilläggsdirektiv till arrendelagskommittén, som fått i uppdrag att se över reglerna. Herr talman! Med hänvisning till det sålunda anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först en anmärkning om begreppet olagligt. Olagligt är enligt en definition som jag tycker är rätt självklar och logisk det som inte har stöd i lag. Man bygger upp äganderättsliga sedvanesystem, där bönder generellt frånkänns rätten att över huvud taget äga jord, och hävdar att detta är ett privilegium för adeln och att bara frälsemän kan äga jord, fastän det aldrig någonsin haft stöd i skriven lag. Hävdar man emellertid detta och på den grunden bygger upp en historisk maktposition, är det olagligt. När man under 1700-talet köpte kronojord, gjorde skatteköp, endast till mycket symboliska stämpelavgifter, var inte heller detta lagligt, för så fick inte offentlig egendom avhändas även enligt då gällande regler. Men så skedde, och det var näppeligen lagligt. Man kan inte uttala sig generellt och peka på varenda storgodsägare och varenda fideikommissarie såsom en människa som bröt mot lagen, för så var det naturligtvis inte. Men ser man på skiftesprotokoll efter skiftesprotokoll och undersöker hur det stod till före och efter skiftet, är det inte svårt att visa vem som såg till att hans egendom blev gynnad genom skiftet och vem som använde skiftet för att kasta ut arrendatorer och torpare. Inte heller det var lagligt, för det fanns inget stöd i gällande skifteslagstiftning för att göra så. Jag tycker nog att det kan vara rätt så berättigat — åtminstone i en historisk exposé — att understryka att det har hänt mycket i Sverige som inte har haft laglig grund och att detta har varit en verksam faktor i den maktbildning som storgodsen och fideikommissen representerar. Jag tycker inte heller att man skall acceptera att det som inte har haft stöd i lag utan framgått av de ojämna och orimliga maktförhållandena i samhället skall av alla kommande generationer betraktas såsom lagligt och okränkbart. Ett förstatligande av fideikommissen är i och för sig fullt i överensstämmelse med gällande grundlag. Frågan är dock hur mycket man skall betala i ersättning. Grundlagen stadgar ju att ersättningen inte får vara symbolisk. Nu är detta emellertid en paragraf i grundlagen, som vi aldrig har godkänt. Vi anser att man, om man skall komma till rätta med de stora finansimperierna och med koncentrationen av ägande och makt, måste ha ersättningar som är mindre än den förmögenhetsbildning som dessa fideikommiss representerar. Deras ägare har fått betalt så många gånger om i form av avkastningen på de rikedomar som de till större delen icke själva har givit upphov till genom sitt arbete.

Herr talman! Det hör väl till kännetecknet på en civiliserad stat att den bov som skall hängas får yttra några sista ord, innan han hängs upp i galgen. Jag ville därför säga några ord till Jörn Svensson. Den historia som han här har målat upp på sitt sätt, som inte har så värst mycket med rätt och objektivitet att göra, behandlar mest de danska fideikommissen. De var förläningar. I Sverige finns inte något fideikommiss, som är en förläning. Jo, det finns ett, nämligen en gräddkanna. Men jag tror inte att det är den som Jörn Svensson är ute efter. Annars består fideikommissen i Sverige av fastigheter, som har bildats på laga sätt och som sedan harärvts efter särskilda regler. Där kan Jörn Svensson kanske invända att om andra regler hade gällt, hade de stora brukningsdelarna inte kunnat bestå, utan man hade blivit tvingad att stycka upp dem. Nu har man kommit underfund med att detta att hålla samman de stora egendomarna är till fördel för hela bygden. Därför har också fideikommissnämnden till uppgift att se till att ett fideikommiss, när det avvecklas, avvecklas efter sådana principer att någon skada för bygden inte sker. Eftersom Jörn Svensson talar om att man byggde vidare på förläningarnas grund och roffade åt sig det ena efter det andra, har han uppenbarligen inte läst fideikommissutredningen. Där har nämligen en ganska grundlig historieskrivning presterats när det gäller fideikommissens tillkomst. Då hade han funnit att Hans Wachtmeister omsorgsfullt såg till vid reduktionsriksdagen, såsom initiativtagare till Karl XI:s reduktion, att alla de stora förläningarna drogs in till staten. Vad som därefter byggdes upp var fastigheter som bildades, som sagt, på helt laga grund, fastighetsbildningar som skulle in i minsta detalj godkännas av reduktionskommissionen. De här stora egendomarna har nog inte kommit till helt på en slump, inte bara genom ett omåttligt rofferi. Vad beträffar utsugningen av arrendatorer, som Jörn Svensson talar om, hänvisar jag omigen till fideikommissutredningen, som låg till grund för 1963 års lagstiftning och som sade att arrendatorerna har varit klart bättre gynnade på fideikommissarrendena än på andra håll. Jag tänker inte ge mig in på Jörn Svenssons anförande i övrigt — ingen hade väntat sig någonting annat från honom — men jag tycker att han i alla fall kan försöka hålla sig litet till sanningen.

Herr talman! Jag tar det som ett tecken på uppskattning att Hans Wachtmeister säger att det jag sagt var precis vad man kunde vänta sig av oss i vpk. Det är precis vad man skall vänta sig av ett socialistiskt arbetarparti, att det slåss för de små och mot de stora egendomskoncentrationerna. Det kan Hans Wachtmeister fortsätta med att vänta sig från oss. Sedan är det klart att det har förekommit många olika former under vilka storgodsens och då bl.a. jordfideikommissens makt har utvecklats. Att alla dessa former varit olagliga vill jag inte påstå, men storgodsägarna har haft en anmärkningsvärd förmåga att förvandla det som från början icke hade laglig grund till något som var lagligt. Hans Wachtmeister vet också att det finns många gränsland — i synnerhet när de rika har mycket makt och påverkar rättsapparaten, som de ju gjorde ännu långt in på 1800-talet — där det går att förvandla någonting som i realiteten strider mot lagens anda till något som är formellt fullt lagligt. Många skatteköp av stora jordägare på 1700-talet var av den karaktären. Likadant är det med sättet att sko sig på skiftesreformerna som har förekommit på så många håll. Vi ser också av processer som bönder förde på 1800-talet mot frälseägare att domstolarna faktiskt i princip teoretiskt nödgades erkänna att bönderna legalt sett hade rätt i sina anspråk, att det hade skett en usurpation av jord och av rättigheter, men att man på grund av det man kallade preskription inte kunde förändra de förhållanden som rådde. Denna historiska bakgrund är nog så intressant, och det kan finnas många tolkningar. Denna del av historien är relativt outforskad. En av dem som kände till detta mycket väl är nu tyvärr avliden, en f. d. ledamot av denna kammare, John Lundberg i Uppsala. Hans forskningsarbete borde fortsättas, för det skulle komma att visa resultat som väsentligt avviker från de påståenden som presenterades av fideikommissutredningen, det kan jag försäkra. Oavsett historisk bakgrund och oavsett frågan om legalitet är själva huvudproblemet att det har uppstått en förmögenhetskoncentration som gjort att vissa små skikt av människor får en orimlig makt gentemot dem som inte representerar samma ekonomiska styrka. Det är detta förhållande som skall rättas till, och då är ju processen varigenom detta förhållande har uppstått i och för sig av andrahandsintresse. Oavsett vad man har för inställning till den processen måste man erkänna det orimliga i en så grovt ojämn fördelning som det har blivit i fråga om jordägandet och på så många andra områden också i samhället. Därför är det för ett parti som arbetar för att angripa det lilla fåtalets orimliga koncentration av makt en självklarhet att också ta in den del av maktkoncentrationen som fideikommissinstitutionen utgör.

Herr talman! 1969 års riksdag begärde en utredning om principerna för vapenexporten. Den utredningen tillsattes, och den arbetade ganska snabbt. Resultatet blev en proposition år 1971 som i stora drag godkändes av riksdagen. Det beslut som riksdagen då fattade innebar att man preciserade och moderniserade tidigare regler, och man införde också större restriktivitet. Nu, år 1979, är det dags för en ny sådan utredning. Ett enhälligt utskott föreslår att riktlinjerna för vår vapenexport överses. Utskottsbetänkandet är föranlett av ett antal motioner, som utskottet mer eller mindre har biträtt. Betyder detta att det beslut som fattades 1971, utfört i praktiken och i verkligheten och tillämpat under tre olika regeringar, befunnits vara underhaltigt eller misslyckat? Ingalunda! Hösten 1977, när frågan fördes inför utskottets prövning och senare inför riksdagens, uttalade faktiskt utskottet att 1971 års riktlinjer hade varit värdefulla att tillgå och att de på det hela taget fyllt sin funktion väl. Samma eller liknande uttalande gör nu utskottet på s. 6 i betänkandet, där det framhålls att utskottet har anledning att göra liknande konstaterande nu. Men vad har då hänt, eftersom utskottet nu tillstyrker en översyn till skillnad från sitt ställningstagande för ett par år sedan? Jo, det som hänt är att man under mellantiden har vunnit alltmer erfarenhet av reglerna och att behovet av förbättringar och preciseringar för exporttillstånd och prövning av länderval åter har befunnits föreligga. Den omprövning som utskottet begär bör också relateras både till den internationella utvecklingen under senare år och till utvecklingen inom den svenska säkerhetspolitikens olika grenar.

Utskottet har också förordat ett sådant samråd. Likaledes har utskottet förordat ett samråd med den utredning om alternativ produktionsplanering för krigsmaterielindustrin som inom kort kommer att tillkallas i enlighet med riksdagens i fjol uttalade önskemål på grundval av ett betänkande från näringsutskottet. Kanske skall jag också, herr talman, med några få ord beröra proportionerna när det gäller den svenska vapenexporten. Den torde utgöra 0,2 96 av hela världshandeln, vilket är en inte alltför imponerande siffra, och vidare torde den utgöra ungefär 0,7 96 av den svenska exporten. Dess reella betydelse för sysselsättningen är emellertid något större än vad denna siffra antyder, eftersom industrin är lokaliserad till vissa orter och vissa regioner, där inskränkningar drabbar särskilt hårt. En fråga som behandlats i motionerna och i utskottet är hur samverkan med parlamentet skall kunna förbättras, dvs. den samverkan som bör äga rum i samband med handläggning av ärenden rörande vapenexporten. Ett tidigare förslag om en särskild parlamentarisk beredning fälldes ju redan förra gången, bl.a. av konstitutionella skäl. Utskottet har nu tagit fasta på en synpunkt som framhållits redan tidigare, nämligen att vi i utrikesnämnden har ett organ där riksdagen är representerad och som är ett utmärkt forum för den rådgivning som regeringen kan tänkas behöva i fall av viktigare ärenden.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

Herr talman! När världens nationer träffas och diskuterar fred och nedrustning sitter svenskarna på främsta bänken. Vi undertecknar resolutioner i fredsfrämjande syfte, och vi spelar gärna rollen som världens samvete närhelst en krigisk konflikt utbryter mellan och inom fjärran länder. Men om det ute i världen arrangeras en mässa och en utställning med avancerad vapenteknik, då är den svenska vapenexportindustrin också representerad. Det är begripligt att det ute bland folk ställs frågan hur ett så kluvet uppträdande kan försvaras. Och det är därför, herr talman, inte så märkvärdigt att debatten om reglerna för den svenska vapenexporten allt oftare flammar upp här i kammaren. Låt mig dock få uttrycka förhoppningen att det beslut kammaren skall fatta denna gång kommer att föra problemet något närmare sin lösning, ty det är onekligen ett problem att vi har ett principiellt förbud mot vapenexport men samtidigt har regler som medger så många undantag att denna vapenexport tenderar att öka alltmer. 1973 utfärdades exportlicenser för 335 milj.kr. och 1976 för 749 milj.kr. För 1978 lär siffran betydligt överstiga 1 miljard kronor, och jag hävdar att vapenexportens andel av den totala svenska exporten numera ökar. Nu behöver siffrorna i och för sig inte vara oroande. Jag är tillräckligt mycket pragmatisk för att inse att vi för att byta teknik med andra länder också måste sälja vapen. Vi köper ju också. Det oroande är att den svenska vapenexporten alltmer söker sig utanför den nordiska kretsen och kretsen av Europas neutrala länder. Exporten till länderna i Asien uppgår nu till ca 25 96 av vapenexportvärdet. Låt mig fråga: Vad har vi på den asiatiska galejan att göra? Jag har vid upprepade tillfällen tillsammans med partikamrater tagit upp vapenexportreglerna i motioner och krävt preciseringar av reglerna. Vi har pekat på suddigheten i de nuvarande bestämmelserna, vi har pekat på svårigheten att definiera begreppet defensiva vapen, svårigheten att definiera begreppet inre väpnad konflikt, svårigheten för konstitutionsutskottet att meningsfullt granska regeringsbesluten i dessa frågor. —- Meningen är väl ändå att vi också på det här området effektivt skall kunna utöva riksdagens kontrollmakt. Fram till i dag har vi inte mött någon förståelse från utrikesutskottets sida. När vi senast diskuterade en motion från vår sida sade utrikesutskottet att 1971 års riktlinjer ”i stort sett har fungerat på ett tillfredsställande sätt och att därför något behov av en ny översyn f. n. inte föreligger”. —Så sade man den I december 1977. Vi väckte en ny motion i januari 1978. Utskottet har tagit god tid på sig att behandla den motionen, hela 14 månader. Jag är naturligtvis tillfredsställd med att motionen nu har vunnit anslutning, men jag kan inte låta bli att fråga utskottets talesman om den ändrade attityden till motionskraven beror på exportaffärerna i sig eller om den beror på det ökade politiska trycket i frågan. Socialdemokraternas ändrade inställning i frågan är också intressant. Här verkar det nu finnas ett nypåkommet socialdemokratiskt intresse, och det finns också en socialdemokratisk motion denna gång. Men det kan hänga ihop med att 1971 års bestämmelser tillkom på förslag av en socialdemokratisk regering. Jag vill då i historieskrivningens namn peka på att centern redan 1971,ien motion 1583, varnade för de problem som skulle uppstå med den dåliga definitionen av begreppen offensiva och defensiva vapen. Den motionen föranledde också, som bekant, att riksdagen gav regeringen till känna att man skulle iaktta försiktighet vid tillämpningen. Den försiktigheten har inte varit särskilt välutvecklad, vare sig på den socialdemokratiska regeringens, trepartiregeringens eller den nuvarande folkpartiregeringens tid. Så långt tror jag att man kan vara tämligen överens. En översyn av bestämmelserna, eller riktlinjerna som det heter, bör alltså komma till stånd. Det är viktigt att översynen inte bara omfattar reglernas innehåll utan också deras form. I vår motion har vi nämligen också aktualiserat frågan om att vapenexporten borde regleras i lag. Det kravet har utskottet inte berört i sitt betänkande, även om det är omnämnt i reciten. Det kan vara en tillfällighet. Det kan också bero på att utskottet inte gillar tanken. I så fall, herr talman, får jag resignerat citera romaren Cicero: Silent leges inter arma, dvs.: När vapnen talar, tiger lagarna. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är få områden där den svenska dubbelmoralen i utrikespolitiken så tydligt kommer och har kommit till uttryck som när det gäller svensk vapenexport. Det har varit fallet under hela efterkrigstiden. Ända sedan de här frågorna aktualiserades tidigt på 1950-talet har handelsmi nistrar och utrikesministrar från alla regeringar fått stiga upp här i kammaren - Nr 114 och försvara omöjliga svenska vapenaffärer. Så måste det naturligtvis bli om Onsdagen den man försöker ställa upp något slags generella regler, som skall kunna 28 mars 1979 tillämpas hela tiden, oavsett vem det är man säljer till. Då kommer man alltid att hamna i denna otrevliga situation — att helt plötsligt svenska vapen dyker upp på marknader och hos nationer där vi egentligen för allt i världen inte skulle vilja se dem dyka upp. Det är alltså enligt min och vpk:s mening omöjligt att uppställa sådana här regler som man försökte ställa upp redan på 1950-talet och som sedan har varit en ständig följetong när det har gällt den svenska vapenexporten. Man måste i det här fallet, anser vi, gå ut ifrån kriterier som mera stämmer överens med vad som har utsagts när det gäller den svenska biståndspolitiken. Man måste bedöma köparna utifrån deras sätt att behandla sin befolkning, vilket styrelseskick de har och hur det verkar på invånarna i landet och på omgivningen. Nu har det visat sig gång på gång under efterkrigstiden — ingalunda enbart under 1970-talet utan också tidigare under socialdemokratiska regeringar — att de svenska vapnen har haft en olycklig tendens, om jag så får säga, att söka sig till diktaturstater eller stater med system som ligger väldigt nära en diktaturstats system. Detta är ganska naturligt med tanke på hur bestämmelserna har varit och är utformade. Man har ju sagt att man skall kunna sälja vapen till stater där det råder lugn och ordning. Och det är ganska typiskt för diktaturstater att där råder lugn och ordning och stabilitet — så länge som det finns möjligheter för diktaturen att hålla den ordningen. Vi har nyligen haft typiska exempel på hur det går när det sedan så småningom blir en eruption, när ordningen inte längre kan upprätthållas. Jag tänker närmast på Iran, dit vi har sålt vapen tidigare i rätt stor omfattning. Det finns också andra exempel på att man har sålt till stater som har haft inre ordning och stabilt lugn och där det så småningom, på grund av förtrycket, har blivit folkresningar — och så har de svenska vapnen funnits där. Detta pekar alltså i den riktningen att man inte över huvud taget skall tillåta någon försäljning av vapen till stater med sådana system, där inte folket har något större inflytande. Annars kommer man ständigt och jämt att hamna i detta dilemma — det är ganska tydligt. Jag menar också att det är en viss dubbelmoral, ett sätt att komma undan realiteterna, att säga att vi skall sälja vapen under förutsättning att de helst inte skall komma till användning. Jag har i motionen ett citat från konstitutionsutskottet 1961, som jag tycker är typiskt för den här inställningen. Det fördes då stora diskussioner, och frågan granskades i konstitutionsutskottet, där man sade att KU vill ”understryka vikten av att tillstånd icke meddelas för utförsel av sådan krigsmateriel som kan tänkas komma till militärt bruk”. Det är ju helt orimligt. Vi skall alltså sälja vapen bara under förutsättning att de inte kommer till användning. Vem skulle då köpa vapnen? Skulle man köpa dem för att lägga upp dem i något slags museum eller utställningshall? Vapen säljs och köps för att komma till användning, och att tänka sig någonting annat är helt orimligt. Det går alltså inte att 149 komma ifrån problemet genom att låtsas att vår export kan styras enbart till fredliga eller konfliktfria områden. Det måste bli en bedömning av staternas styrelseskick, så att vi inte hamnar i sådana situationer som jag här beskrivit. I vår motion har vi också sagt att man mycket väl skulle kunna sälja vapen till rörelser eller stater som verkligen kämpar för rättvisa förhållanden. Jag har i motionen citerat uttalanden av afrikanska ledare för befrielserörelser under både 1960-talet och 1970-talet, exempelvis Amilcar Cabral. Han sade i ett tal på 1960-talet: Ni skickar oss gärna litet medicin. Men vapen, som vi kan använda mot våra fiender, får vi inte köpa av er. Och Nkomo, som var här förra året, sade i en intervju i Aftonbiadet ungefär samma sak. Det bör alltså bli en helt annan inriktning av bedömningen när det gäller försäljningen av vapen. Det går inte att ställa upp kriterier för defensiva vapen, för fredliga och konfliktfria områden, för lugn och inre ordning, utan man måste göra bedömningen från helt andra utgångspunkter. Den passus i de nuvarande bestämmelserna som talar om att man framför allt skall se till att de mänskliga rättigheterna inte undertrycks fanns med tidigare. Det fanns tydligt uttalat i 1971 års bestämmelser. Denna passus har, vill jag påstå, väldigt sällan kommit till användning när man gjort upp vapenaffärer och sålt vapen till länder ute i världen. Om man tagit hänsyn till den här passusen skulle många av kontrakten och leveranserna inte ha kunnat komma till stånd. Det är glädjande att vi får en översyn av bestämmelserna nu och att vi fåren uppföljning av begreppsförklaringar och annat. Jag har inget särskilt yrkande i det här fallet utan avvaktar och ser hur bestämmelserna kommer att utformas. Jag tror nu inte att det kommer att bli en så radikal omprövning som jag skulle vilja förespråka, men det är gott nog om vi får en kraftigare betoning just av detta att man bedömer staternas inre förhållanden, hur de behandlar sin befolkning och hur de verkar i det område där de ligger. Kan vi få en skärpning till stånd i detta fall tror jag att mycket skulle vara vunnet.

Herr talman! Till herr Nordin vill jag först säga att hans motion ingavs den 20januari 1978. Några veckor tidigare hade riksdagen behandlat en motion av honom i samma ärende. Det var anledningen till att utskottet uppsköt behandlingen — det tedde sig föga ändamålsenligt att upprepa samma diskussion med några veckors mellanrum. Herr Nordin och andra har här talat om vår dubbelmoral, vilken skulle . bestå i att Sverige mycket aktivt verkar för nedrustning på det internationella planet men sedan självt är berett att sälja vapen. Jag vill då upprepa den siffra som jag nämnde tidigare: den svenska vapenexporten uppgår till 0,2 » av världshandeln. Det är en ganska låg siffra. Förenta staterna och Sovjetunionen står tillsammans för två tredjedelar av den totala vapenexporten. Lägger man till de två länder som följer närmast, Storbritannien och Frankrike, blir andelen för de fyra ledande säljarnationerna 2 av världsexporten. Efter de fyra största vapenexportörerna följer en grupp länder bestående av Italien, Kina, Västtyskland, Nederländerna och Canada. Deras andel är alltså de återstående 10 procenten, och i denna grupp ingår Sverige med 0,2 96. Beträffande anklagelsen för dubbelmoral vill jag tillägga att såvitt jag vet har aldrig i en seriös nedrustningsdebatt någon anmärkning riktats mot Sverige för att Sverige arbetar för internationell nedrustning samtidigt som det förekommer svensk vapenexport. Herr Söderqvist vill ha nya principer, större hänsynstagande till mänskliga rättigheter vid vapenexport etc. Det låter bra, men jag blir litet förskräckt när jag läser herr Söderqvists motion där det står att de länder som försvarar sin demokratiska regim mot inre och yttre fiender borde få köpa vapen och att befrielserörelser som kämpar för sitt folks frihet borde få göra detsamma. Det låter väl bra. Men det låter mindre bra om man lägger samman detta uttalande med det som brukar anföras i denna kammare av herr Söderqvists parti om vad som menas med demokratiska stater, befrielserörelser och annat. Det skulle bli ganska vidsträckta åtaganden. Vi får gång på gång tillfälle att i denna kammare konstatera att vpk:s uppfattning om mänskliga rättigheter i olika delar av världen är — låt mig milt uttrycka saken så — ganska enögd. Vi har ofta från denna talarstol fått höra det mest uppenbara förtryck av de mänskliga rättigheterna försvaras och ursäktas eller rent av förbigås av vpk. Jag tror det vore mycket svårt för den regering eller myndighet som skulle handlägga en vapenexport enligt herr Söderqvists modell. De talare som klagat över den svenska stegringen i vapenexporten, i siffror räknat, har väl i stort sett riktiga uppgifter. Det är bara att märka att prisstegringarna på vapen inte är mindre än på andra varor under den period det gäller. Därtill kommer att den ökade tekniska utvecklingen gjort vapnen ännu dyrare, vilket i sin tur har återverkat på de nominella siffrorna. Den siffra herr Nordin nämnde i fråga om Asien, 26 ”v, torde vara riktig. Men 67 96 går till Västeuropa, inkl. Jugoslavien, och resten till den amerikanska kontinenten. Det ger en annan bild av läget än om man bryter ut en siffra, t.ex. den för Asien. Till herr Göransson vill jag säga att jag i stort sett inte har något att invända mot det han sade. Han skildrade skäl för och emot svensk vapenexport. De skäl som legat bakom utskottets bedömning kommer förvisso att prövas av den utredning som skall tillsättas. Hans uttalande om den saknade viljeinriktningen är jag däremot naturligtvis icke helt med på.

Däri ligger själva viljeinriktningen, och det torde ge svar på herr Göranssons fråga.

Herr talman! Olle Göransson gjorde ett försök att förgylla socialdemokraternas insats i vapenexportfrågan.

Det innebär, Olle Göransson, att ansvaret faller tungt på socialdemokratin för att reglerna har tillämpats på det sätt som skett. Men jag vill tillägga en sak: Reglerna har tillämpats i hägnet av suddiga bestämmelser. Det är dessa suddiga bestämmelser som jag har ansett att man skulle ändra. Allan Hernelius gjorde ett försök att jämföra det lilla Sverige med USA och Sovjet. Jag tycker att det är bekymmersamt att Allan Hernelius vill göra denna jämförelse, för Allan Hernelius vet lika väl som jag att både Sovjet och USA haren helt annan mening med sin vapenexport än Sverige har med sin. Sovjet och USA försöker genom vapenexport skaffa sig militärt och politiskt fotfäste i de länder till vilka man säljer vapen. Det tror jag inte Sverige har tänkt göra. Eller har man det innerst inne? Jag tror det inte. Allan Hernelius sade vidare att handeln har den och den omfattningen och att den alltså skulle kunna vara tolerabel. Jag förmodar att Allan Hernelius tänker på Benjamin Franklin, som en gång i tiden sade att ingen nation någonsin har blivit ruinerad genom handel. Jag tror dock att vi med fördel skulle kunna upprätthålla en mer seriös handel med andra produkter än med vapen, speciellt när det gäller handel med Asiens länder. Slutligen får jag notera att enligt Allan Hernelius mening och förmodligen även enligt utrikesutskottets mening behövs ingen lag på det här området — det skulle räcka med riktlinjer. Det var närmast av det skälet som jag tyckte att Ciceros namn borde nämnas i den här debatten.
Herr talman! Jag kan hålla med Allan Hernelius om att den svenska vapenexporten har ganska ringa omfattning kvantitetsmässigt sett. Men om man följer upp internationell litteratur på det här området finner man att Sverige ofta nämns som en ledande vapenexportör framför allt av kvalitativa orsaker. Vi har ett gott rykte som vapenfabrikanter och vapenförsäljare. Det är kanske inte det minst viktiga i detta sammanhang. Talar man också om licensgivning och sådant blir kanske den svenska vapenexporten inte så ringa trots allt. Dubbelmoral har vi diskuterat många gånger förr. Jag anser fortfarande att det är dubbelmoral att tala om nedrustning och samtidigt själva upprätthålla höga militära utgifter som vi gör här i Sverige, och det tror jag är en uppfattning som tränger igenom mer och mer. Vad sedan gäller det som Allan Hernelius anspelade på, nämligen att det finns stater i öst och i väst, där — Allan Hernelius sade det inte — mänskliga rättigheter undertrycks, så vet Allan Hernelius lika bra som jag att det inte säljs några svenska vapen till socialistiska länder. Sådan handel förekommer inte med socialistiska länder. Men om det skulle bli aktuellt, har jag självfallet ingenting emot att man prövar en sådan handel efter dessa kriterier. Svenska vapen har hittills alltid när det gäller export utanför Europa, till Latinamerika och Afrika, hamnat i länder med diktatoriska system. Vi har sålt vapen till Sydafrika på 1950-talet, Allan Hernelius. Vi har sålt vapen till Portugal, medan Portugal höll på att bekriga sina kolonier Angola och Mogambique. Vi har sålt vapen till en massa andra stater, där vapnen med säkerhet skulle användas framför allt mot det egna folket. Man har alltså bortsett från den passus i både tidigare och nuvarande bestämmelser där det står att man skall pröva hur det i mottagarlandet förhåller sig med de mänskliga frioch rättigheterna, undertryckandet av den egna befolkningen m.m. Detta har aldrig tagits upp på allvar, och det är det som måste ändras.

Herr talman! Jag vill erinra herr Söderqvist om att Sverige exporterar vapen till Jugoslavien. Däremot torde det inte förekomma någon export till östblocket i övrigt. Länderna där skulle väl knappast uppfylla de fordringar som herr Söderqvist själv uppställer i sin motion för ått export skall tillåtas; att vara en demokratisk regim t.ex. Det finns andra stater som inte direkt räknas till östblocket men som står herr Söderqvists ideologi nära som inte heller skulle kunna inräknas bland de stater som tillämpar mänskliga rättigheter. Till herr Göransson vill jag säga att avvägningens delar — antal länder, antal vapentyper, exportens kvantiteter och annat — anser vi att kommittén bör kunna överväga och diskutera. Att binda kommittén med specificerade uttalanden i förväg har utskottsmajoriteten icke ansett angeläget. Var och en kan själv dra slutsatserna av att utskottet har begärt en kommitté och att den kommittén kommer att tillsättas. l övrigt har jag inte mycket att tillägga till herr Nordins anförande, annat än att den centermotion från 1971 som han åberopade i själva verket rörde en detalj — ja, detalj är det kanske inte men den rörde enbart en sak: skillnaden mellan defensiva och andra vapen. Det var alltså inte någon opposition mot det förslag som regeringen kom med då, ett förslag som i sin tur var baserat på en parlamentarisk utredning där alla i riksdagen förträdda demokratiska partier var representerade.
Herr talman! Jag vill bara notera två saker. För det första: Medan den socialdemokratiska regeringen satt vid makten förekom det icke någon socialdemokratisk motion i denna fråga. För det andra: Jag förfasar mig ingalunda över socialdemokraternas agerande nu — jag gläder mig tvärtom i allra högsta grad åt det.
Herr talman! Det är typiskt för en högerman som Allan Hernelius att glömma bort förtryck när det utövas i västvärlden och hela tiden bara tala om förtryck i socialistiska länder. Det är så vanligt att det inte längre förvånar. När man studerar de olika svenska partiernas inställning till vapenexport, säg från 1945 och framåt, är det intressant att se vilka ståndpunkter högern intagit under de stora debatter som förts under 1950-talet och 1960-talet och även på 1970-talet. Det har aldrig från högerpartiet eller moderata samlingspartiet framförts några tvivel på att det kan vara riktigt att sälja vapen till sådana stater som Argentina, Brasilien, Sydafrika och många andra. Då har det inte varit tal om mänskliga rättigheter! Då har det varit bra. Det tycker jag Allan Hernelius skulle tänka på innan han talar om vapenexport till socialistiska länder, som ju, som jag sade tidigare, knappast förekommer, möjligtvis med undantag för Jugoslavien. Det är alltså inte en aktuell utan en hypotetisk diskussion. Det är alltså fråga om export till länder i tredje världen, vilket skett upprepade gånger det senaste året. Vi har sålt vapen t.ex. till Iran — en av de värsta förtryckarregimerna. Och vi har vetat om att det har varit förtryck där. Men det har inte gjorts några invändningar mot detta, varken från trepartiregeringen eller från den nuvarande regeringen. Det är detta som det måste anmärkas på och som måste prövas på nytt. Vi måste göra bedömningar av staternas styrelseskick innan vi tar upp dem som vapenkunder.

Herr talman! Jag får faktiskt anledning att berätta för kammaren hur det gick till när jag först väcktes till insikt om detta problem. Det var i arbetet i konstitutionsutskottet under förra valperioden. Då hade vi att behandla en anmälan om export av flygplan från Saab till Pakistan. Det var plan som användes i krigföringen i Pakistan. De bestyckades sedan de lämnat Sverige men levererades på sådant sätt att det var möjligt att använda planen i direkta attackuppgifter. När utskottet granskade detta upptäckte vi att det enligt de regler som gällde inte fanns möjlighet att kritisera den här affären — en affär som gjordes av den socialdemokratiska regeringen i hägnet av de bestämmelser som den socialdemokratiska regeringen själv en gång formulerat och föreslagit riksdagen att anta. Det är bakgrunden till mitt engagemang. Olle Göransson skall inte försöka efterrationalisera min inställning. Den härrör från ett tidigare datum än när vi hade trepartiregering här i landet.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Söderqvist att det nog inte gärna med någon framgång går att utmåla Sverige som vapenleverantör till Argentina och Sydafrika. Siffrorna är inte offentliga, men den som känner till dem genom verksamhet i KU eller på annat sätt har klart för sig att det rör sig om små obetydliga partier i båda fallen och att det därjämte gäller ganska oskyldiga saker, bl.a. leveranser till svenskar som bor i dessa länder. Jag begärde ordet när jag hörde Olle Göransson säga att han blev förskräckt över den borgerliga regeringens handhavande av de här frågorna. Jag tror att herr Göransson — om han har den inställningen, vilket jag respekterar att han har — skulle ha blivit åtskilligt förskräckt under tidigare decennier också.

Herr talman! Frågan om åtgärder för omställning från militär till civil produktion har under hela 1970-talet årligen behandlats av riksdagen på initiativ av vänsterpartiet kommunisterna. Det kan ha intresse att se hur näringsutskottet och riksdagen har sett på problemet, och jag vill därför göra några återblickar. En beredskap för omställning till civil produktion torde för tillverkarna av krigsmateriel vara ett naturligt inslag i företagspolitiken, ansåg utskottet 1971. Vederbörande företag borde söka vidta erforderliga förändringar i produktionen, anförde utskottet 1972 mot bakgrund av att viss minskning i industribeställningarna förutsågs. Samtidigt noterades att industridepartementet och övriga berörda departement följer utvecklingen och överväger vilka åtgärder som kan bli nödvändiga. Motionärerna har aktualiserat en väsentlig fråga, underströk utskottet 1973, då det förutom vpk-motionen också behandlade ett par socialdemokratiska motioner på området.

Vid 1975/76 års riksdag redovisade näringsutskottet en sammanställning av den militärt betonade sysselsättningen i olika företag men förmådde inte dra slutsatserna att medvetna åtgärder för en omställning behövdes. Företagens primära ansvar och att berörda myndigheter följer utvecklingen var även denna gång tillräckligt för utskottet. Så sent som vid 1977/78 års riksdag gällde detta i huvudsak som utskottets ståndpunkt. Dock hade man flyttat fram positionerna så pass att man erkände att om inte industrin lyckades utarbeta alternativ till den nuvarande produktionen har statsmakterna på detta område liksom på övriga det övergripande ansvaret. En utredning för att undersöka kostnader, metoder och ansvarsfördelning för en alternativ produktionsplanering för krigsmaterielindustrin tillstyrktes, men så långt som att begära ett program för övergång till civil produktion gick man inte. Och det är det saken gäller. Väldiga industrier har växt fram och utvecklats på grundval av statliga beställningar på krigsmateriel. Detta gäller i synnerligen hög grad Saab-Scania och tillverkningen av militära flygplan. Då måste också staten ha ett särskilt ansvar för omställningen till civil produktion. För det ansvaret finns många skäl, bl.a. dessa: 1. Skyldigheten att trygga anställningen för arbetare och tjänstemän, som genom sina arbetsinsatser säkrat genomförandet av statliga beslut. Det är orimligt att en nedgång i improduktiva militära satsningar skall utgöra ett hot mot deras anställningstrygghet. 2. Skyldigheten att garantera fortsatt utveckling i de kommuner och regioner, vilkas planering i hög grad styrts av statliga beslut och som möjliggjort dessa besluts genomförande. 3. Skyldigheten att tillvarata de väldiga resurser som nu är bundna till militär verksamhet för civila behov. Detta gäller både i fråga om de miljarder av skattebetalarnas pengar som byggts in i företagen och de resurser som finns i form av avancerad forskning, teknik och yrkeskunnande. Allt detta bör komma till användning för att avhjälpa brister på olika områden i samhället. Vad är det som näringsutskottet har avvisat under hela 1970 talet med sina olika skrivningar? Jo, det är kravet på ”att en utredning tillsätts med uppdrag att skyndsamt utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom en nedskärning av krigsmaterielproduktionen”, som motionsyrkandet vanligen formulerats. Näringsutskottet var från början helt avvisande till tanken på någon form av utredning men har undan för undan tvingats glida i rätt riktning. Det är dock en skrämmande passiv attityd som utskottet intagit. När det gäller ansvaret för en planering för övergång till civil produktion har jag angivit ett par skäl för statens aktiva medverkan. Låt mig understryka att detta givetvis inte på något sätt fritar företagen från ansvar. Tvärtom måste man kräva ett stort ansvar av företag som gjort väldiga vinster på statliga militära beställningar. Företag som Saab-Scania har haft order och vinster tryggade på längre sikt än vad som förekommit i någon annan bransch. Ett sådant företag får inte tillåtas smita undan sitt ansvar för de anställda och för omställningen till annan produktion. Men staten har ändå ett särskilt ansvar härvidlag. Företag som Saab-Scania har inte gjort några avgörande insatser för omställningen från militär flygplanstillverkning till civil produktion. Man har tydligen räknat med ”fortsättning följer” när Viggenprojektet är slut. Statsmakterna har inte vidtagit några åtgärder som liknar framförhållning för alternativ produktion vid ett slut på den militära flygplansproduktionen eller väsentlig nedskärning av denna. Allvarliga försummelser har varit rådande i fråga om planeringen för civil produktion. Därför vilar ett hot mot de anställda vid Saab-Scania i dag när det står klart att någon satsning på flygplanet B3LA inte kommer att ske. Men hade denna allvarliga situation behövt råda? Jag vill ställa frågan till näringsutskottets talesman: Hade det inte varit bättre om utskottet redan i början av 1970-talet tillstyrkt kraven på utarbetande av ett program för övergång från militär till civil produktion? Då kunde vi ha haft ett sådant program i dag. Har utskottets passiva hållning bottnat i en uppfattning att vi skulle fortsätta den väldiga miljardsatsningen på militärflyget, eller är det nonchalans inför de problem som drabbar anställda vid en kraftig nedgång i de militära beställningarna? Man behövde inte vara visionär för att förutse att satsningen på militärflyget inte skulle kunna fortsätta i samma omfattning. Man behövde heller inte vara visionär för att förutse de väldiga problem som skulle uppstå i sysselsättningshänseende om man inte planerade för annan produktion. Den stora oro som i dag råder bland anställda vid Saab-Scania beror på de allvarliga försummelserna i fråga om planering för annan sysselsättning. Det borde ha funnits utarbetade program för vilka områden som skulle ta över resurserna från militär verksamhet. Viktiga arbetsuppgifter borde ha väntat på att dessa resurser frigörs från militär verksamhet. Så hade det kunnat vara om inte näringsutskottet intagit denna negativa hållning till våra krav. Utskottet har fått pressas till varje steg i rätt riktning av en växande opinion som kräver åtgärder. Motion 1005, som jag själv och andra vpk-ledamöter inlämnat, behandlas mot bakgrund av ett mycket oroande perspektiv för sysselsättningen vid Saab-Scania i Linköping. Efter långt utdragna turer i flygplansfrågan har regeringen äntligen träffat beslut. Det blir inget B3LA eller SK 38/A 38. Diskussionen om huruvida en satsning på något av dessa alternativ eller en satsning på A 20 skulle rädda jobben vid Saab-Scania är inte särskilt meningsfull. Den diskussionen utgår ifrån att endera tillverkar vi militärflygplan och löser frågan om sysselsättningen den vägen eller också avbryter vi denna verksamhet och får arbetslöshet bland arbetare och tjänstemän. Det är en föga konstruktiv diskussion. Den diskussionen för inte frågan om alternativ produktion framåt. Bland de krav som tjänstemännen vid Saab-Scania i den aktuella situationen uppställt finns flera som direkt anknyter till frågeställningen om alternativ produktion. Man kräver bl.a. att inga friställningar får ske, att statsmakterna och företaget tar sitt fulla sociala ansvar, att företagsledningen intensifierar försöken att hitta ersättningsprojekt och att statsmakterna gör massiva satsningar för att bevara sysselsättning och teknologiskt kunnande. Vad säger då näringsutskottet om den aktuella situationen? Regeringen har tillkallat en delegation för att inventera möjligheterna till civil sysselsättning, och därtill skall en särskild utredare tillkallas. Därför avstyrker utskottet vår motion. Men räcker det som utskottet åberopar? Nej! Det är bra att delegationen tillsatts. Det är ett framsteg att man börjar syssla med frågorna om civil alternativproduktion, men det är sent, och därför måste man ta helt andra grepp än de föreslagna. Delegationens uppgifter är för begränsade. Delegationen skall bl.a. studera flygindustrikommitténs förslag. Denna kommitté pekar på områden där möjligheter till annan produktion bör föreligga. Men dess förslag räcker inte för att utarbeta ett program av den storleksordning det här är fråga om. Man har bedrivit militär flygplanstillverkning i storindustriell skala. Då räcker det inte med småskaliga alternativ, även om många sådana också är av betydelse. Det krävs en serie offensiva åtgärder. Då räcker det inte med vad som brukar kallas arbetsmarknadspolitiska instrument. Det krävs en kombination av omedelbara insatser och långsiktig offensiv planering. Jag vet inte om näringsutskottet är på det klara med vilken betydelse och tyngd detta problem har i en kommun som Linköping. Har man tänkt igenom problemen som finns i en kommun där 20 96 av den totala sysselsättningen och 40 96 av industrisysselsättningen baseras på militär verksamhet? Har man gjort klart för sig behovet av civila sysselsättningsalternativ i en kommun där var femte person på väg till jobbet är på väg till någon form av militärt beroende verksamhet? Problemen är särskilt stora i Linköping, men där finns också särskilda möjligheter som bör beaktas. Vi har tidigare pekat på de särskilda möjligheter som ligger i förekomsten av universitet och teknisk högskola i Linköping, dvs. forskningsresurser. Förekomsten av regionsjukhus med medicinsk utbildning är också en tillgång. Nu har universitetet och tekniska högskolan i anslagsframställning för budgetåret 1980/81 förklarat att man är beredd att medverka till att ge meningsfull fortbildning åt personal som blir utan arbete och att ta vara på det tekniska kunnande som finns vid regionens krishotade industrier, dit bl.a. Saab-Scania får räknas. Det händer alltså saker på området. Det beklagliga är att näringsutskottet inte bidragit till utvecklingen. Dess passiva hållning har i själva verket utgjort en broms. Därmed har man påtagit sig ett stort ansvar för den allvarliga situation som nu råder. Utskottet har aldrig fört någon diskussion om områden där de militära resurserna skulle komma till användning. Vi har pekat på bl.a. energi, sjukvård, miljö, kollektivtrafik som viktiga områden. Civilt passageraroch transportflyg är andra. Kravet på planering för civil produktion växer sig allt starkare, och det kravet har ökat i aktualitet, bl.a. genom läget i fråga om militär flygplansproduktion. Det kravet kommer att växa sig ännu starkare. Arbetare och tjänstemän och deras fackliga organisationer, politiker, forskare, tekniker och andra kommer att ge bidrag till debatten om vilka områden som behöver och kan utnyttja de väldiga resurser som nu binds till militär verksamhet. Kraven på att garantera de anställdas trygghet är ett viktigt inslag i denna kamp. Vpk har nyligen i en motion ställt kravet att riksdagen bör uttala att personalen vid Saab-Scania under processen för omställning till annan produktion skall garanteras anställning vid företaget. Detta är motiverat av flera skäl: dels av ansvar för de anställdas trygghet, dels därför att denna personal med sina stora kunskaper har stor betydelse för utvecklandet av alternativ produktion. Den fråga som behandlas i detta betänkande och som rör förstatligande av krigsmaterielindustrin har också betydelse i detta sammanhang —- genom ett förstatligande ökar möjligheterna att tillvarata resurser och att garantera de anställdas trygghet. Det sker alltså en utveckling trots följderna av begångna försummelser i fråga om förutseende och planering. Men det mesta återstår att göra, och det krävs insatser på en rad områden för att klara problemen. Det är bedrövligt, herr talman, att man tvingas skjuta riksdagens näringsutskott framför sig i detta ärende. Inte ens utskottets registrering i dagens betänkande av vad som utan dess förtjänst sker på området befriar det från ansvar. Till skillnad från utskottet finner jag det synnerligen "påkallat att begära att ett program skyndsamt utarbetas för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Jag yrkar därför bifall till motion nr 1005.

Herr talman! Vi har i vår motion 287 föreslagit åtgärder för ett förstatligande av den privatägda krigsmaterielindustrin. Det är ett moraliskt riktigt krav, tycker vi. Det har ställts tidigare, och det är hög tid att förstatligandet sker. Så länge viktiga delar av den svenska försvarsindustrin ligger i privata händer, så länge kan man också med fog misstänka att militärpolitikens uppläggning har att göra med jakten på maximal profit. Det är inget nytt krav, vilket vi också fastställer i vår motion. Man kan måhända tycka att det borde ha varit lättare att få gehör för det tidigare, innan vi fick en borgerlig regering med en försvarsminister, vars aktieinnehav i det militärindustriella komplexet har väckt sådant rabalder. Detta förnuftiga krav på militärindustrins förstatligande har avslagits åtskilliga gånger tidigare, men det måste ändå resas på nytt därför att det är förnuftigt från politiska, ekonomiska och moraliska synpunkter. Vi har i vår motion något anknutit till det förflutna. Efter arbetarrörelsens seger i riksdagsvalet 1932 tillsattes i november samma år en krigsmaterielberedning. Vid det tillfället yttrade statsminister Per Albin Hansson enligt statsrådsprotokollet: ”Det synes erforderligt, att, oavsett huruvida en internationell konvention kunde åvägabringas under den närmaste tiden eller icke, vi för egen del vidtoge sådana åtgärder, att fullständig statlig kontroll erhölles över den svenska produktionen av krigsmateriel.

Då måste man ju säga till socialdemokraterna i riksdagen ungefär så här: Ta er nu i håret och förmå er äntligen att rösta för det som också måste vara den Jag har i skilda sammanhang efter folkpartiregeringens tillträde hört mycket argsinta kommentarer från socialdemokratiska riksdagsledamöter och andra företrädare för det största arbetarpartiet. De har uttryckt just den mening som vi företräder i den här motionen, nämligen att det är fel att militärindustrin ligger i privata händer, att det sker ett spel över våra huvuden för att militärindustrin skall få militära projekt som ökar vinsterna, att det privata ägandet innebär en fara för vår neutralitetspolitik till följd av ambitionerna att göra vapenaffärer med andra länder, vilket alldeles nyligen har diskuterats. Man klipper från det hållet också till försvarsminister Lars De Geer så där en gång i veckan på grund av hans nuvarande eller tidigare aktieinnehav inom det militärindustriella komplexet. Det privata ägandet är ett styrmedel rätt in i regeringen anser man med rätta på socialdemokratiskt håll. Men skall man då inte någon gång ta konsekvenserna av sitt resonemang och gå in för konkreta ställningstaganden, som innebär att man verkligen tar kurs på det i många sammanhang uttalade målet att göra slut på det privata ägandet och överföra denna del av svensk industri i samhällets ägo? Vi har från arbetarpartiet kommunisternas sida föreslagit en utredning med direktiv att skyndsamt framlägga förslag om förstatligande av den privatägda krigsmaterielindustrin. Det borde egentligen finnas en majoritet i den här kammaren för det kravet: vi från arbetarpartiet kommunisterna, vpk och socialdemokraterna — om de följer sin egen kompassriktning. Och några förnuftiga borgare måste det ju också finnas som tycker att privatägandet inom denna industrisektor är omoraliskt och förkastligt, exempelvis Olof Johansson, Anna Eliasson, Bonnie Bernström eller P.O. Sundman, som ju nu bör kunna tala och rösta som han vill — och förhoppningsvis några till. Har man den ärliga uppfattningen att det här handlar om en så viktig och från många synpunkter så känslig industrisektor att det inte är profiten utan förnuftet som måste styra, skall man alltså stödja de motioner som ligger här för avgörande. Näringsutskottet avstyrker motionerna med en så eländig motivering att det måste kännas genant för Ingvar Svanberg att stå först på närvarolistan. Han är enligt utskottets betänkande helt nöjd med det nuvarande systemet, som förutsätter stark samhällelig insyn och kontroll — och inte mer. Men då har man ju glömt spelet om Viggen, de obskyra vapenaffärerna och de många dolda möjligheterna för privatkapitalet att öva påtryckningar som avslöjats under senare år. Nej, man får nog säga till Ingvar Svanberg och andra s-märkta i utskott och kammare: Någon försvarbar motivering för att Wallenbergarna och andra profithajar skall tjäna pengar på militärflyg, kanoner och mer eller mindre sofistikerad militär utrustning finns inte. Däremot finns det en uppenbar möjlighet för det militärindustriella komplexet att använda sig av sin oerhörda påtryckningsapparat för att militärkostnaderna skall ligga så högt som möjligt. Ju fortare militärindustrins hjul snurrar, desto mer pengar tjänar de kapitalgrupper som äger och styr inom det militärindustriella komplexet. Detta kan inte heller vara riktigt från socialdemokratisk synpunkt. Jag skall ägna bara någon minut åt en annan sida av saken, nämligen militärindustrins utmanande utpressningspolitik i detta sammanhang, vilket också Nils Berndtson har varit inne på. Här föreligger också en motion om att riksdagen hos regeringen skall begära att ett program skyndsamt utarbetas för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Det är ett riktigt krav som vi självfallet kommer att stödja. Men varje gång frågan om en nedskärning av någon militär typ av produktion har ställts, stärtas den stora motkampanjen. Då heter det att man måste få fortsätta med den eller den krigsmaterielproduktionen, ty annars hotar arbetslöshet och elände i regionen i fråga. Här drivs verkligen ett cyniskt spel. Ibland driver kapitalisterna fackföreningarna framför sig, spelar på människornas ångest för att bli arbetslösa, bedriver utpressningspolitik mot kommunerna och försöker skjuta över ansvaret på andra för en situation som de själva har skapat. Tar man som exempel Saab i Linköping, som nämnts här, så är det klart att det företaget har fått en särskild struktur därför att den nuvarande driften i orimligt hög grad har hängts upp på militär produktion. Man har under lång tid arbetat med militära projekt, som har sprängt alla kostnadsramar. Saab-Scania, dvs. Wallenbergarna, har tjänat enorma pengar på den typen av tillverkning, och det är klart att de vill fortsätta i samma hjulspår. Man har allt som oftast maskerat sin omsorg om profiten med en hycklad omsorg om sysselsättningen. Men sysselsättningen kan aldrig få bli beroende av militärindustrin. Då skulle ju målsättningen — avspänning och nedrustning — betraktas som ett konstant hot. Då skulle också arbetarrörelsens målsättning bli mer pengar till militären därför att det skapar mer jobb. Så kan man ju inte ha det. Vi har i vår militärpolitiska motion krävt en 50-procentig sänkning av militärutgifterna, och det fordrar självfallet också åtgärder som går ut över det militärindustriella komplexet. Vi lever i ett samhälle med oerhört många och ouppfyllda behov. Visst finns det möjligheter, om viljan finns, att lägga om produktionen så att man tillverkar nyttigheter för civilt bruk i stället för apparatur av skilda slag med det destruktiva målet att döda och förstöra. Det måste vara målsättningen, eftersom militärutgifterna nu har nått svindlande höjder samtidigt som man från borgerligt håll ständigt talar om nödvändigheten av att spara på statens resurser. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till vår motion 287.

Herr talman! Jag tänker säga några ord om vår motion beträffande förstatligande av den svenska krigsmaterielindustrin — en följdmotion till den motion om vapenexport som nyss behandlats. Den nu aktuella motionen innebär en upprepning av krav som tidigare många gånger har framförts av vpk. När utskottet yttrar sig över motionen anförs att det inte hjälper om man har ett samhälleligt ägande av ett krigsmaterielproducerande företag, eftersom kontroll över själva tillverkningen, försäljningen till olika köpare etc. kan genomföras på annat sätt. Det kan i viss mening vara sant. Vi har ju nämligen också statliga krigsmaterielproducerande företag i det här landet, exempelvis förenade fabriksverken och det underställda produktionsanläggningar, bland dem Gevärsfaktoriet. De har också varit inblandade i rätt obskyra vapenexportaffärer och annat under årens lopp. Trots allt är det ändå viktigt att en så typiskt profitinriktad industri som krigsmaterielindustrin kommer i samhällets ägo. Det är alldeles för mycket hemlighetsmakeri kring den produktionen jämförd med annan, fredlig produktion. Det gör att det är viktigare att sådan produktion kontrolleras av samhället än annan produktion. Kontrakt som upprättas på krigsmaterielområdet är ofta hemligstämplade. Förhandlingarna mellan de svenska företagen och deras utländska köpare är ofta också väldigt hemlighetsfulla. Insynen är dålig. Det gäller både för samhällets kontrollorgan i stort — även om vi har ett omfattande kontrollsystem — och för fackföreningarnas möjligheter att utöva kontroll. Därför finns mycket goda motiv för att just krigsmaterielindustrin skall sättas under samhällets ägo och kontroll. Det heter i utskottsbetänkandet att det finns företag som bara delvis tillverkar krigsmateriel och att det beträffande dem kan vara svårt att genomföra ett överförande till samhällelig ägo. Andemeningen i motionen är dock inte att alla företag som har någon som helst anknytning till krigsmaterielproduktionen skulle beröras, i varje fall inte i den första vändan. Det gäller naturligtvis de stora, dominerande företagen, typ Bofors, Saab, SRA, som i stort sett tillverkar enbart militär materiel. Det finns alltså, som jag sade tidigare, goda skäl för en sådan här åtgärd. Att man fick dessa stora företag under samhällets kontroll skulle, tror jag, tvärtemot vad utskottet påstår, också underlätta möjligheten att införa alternativ produktion och få i gång den utveckling som Nils Berndtson här tidigare här talat om. Denna utveckling är oerhört viktig, när vi nu står inför en strukturförändring av det svenska försvaret och därmed naturligtvis också av den svenska försvarsindustrin. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till vpk:s motion nr 398.

Herr talman! Nils Berndtson har lämnat en så fullständig historik över hela 1970-talets debatt och riksdagsbehandling om krigsmaterielindustrin att jag inte behöver ge denna återblick. Det är alldeles klart att dessa frågor har varit föremål för riksdagens behandling samtliga år under 1970-talet. Motivet i motionsyrkandena om ett förstatligande har då liksom i dag varit desamma. Ett förstatligande av krigsmaterielindustrin, menar motionärerna, är nödvändigt för att Sverige skall komma ur kapprustningsspiralen och för att en omställning till civil produktion skall kunna påbörjas. Det anslag som den svenska försvarsmakten får inom ramen för riksdagens beslut för upphandling från svensk försvarsindustri utgör givetvis en väsentlig bas för krigsmaterielindustrin. Det skulle vara hart när omöjligt att behålla en produktion här i landet om man inte hade de svenska beställningarna. Men det är också, som utskottet och riksdagen under tidigare år har sagt —- och som även Nils Berndtson här har nämnt — viktigt att den svenska försvarsindustrin kompletterar sin tillverkning i högre grad med civil produktion. Det är självfallet viktiga frågor som har tagits upp i vpkmotionerna under tidigare år. Utskottet har sagt att det bör ankomma på de företag som tillverkar krigsmaterielen att komplettera med civil produktion. Men vi menade också i utskottet att det är viktigt att Sverige upprätthåller en egen produktion av försvarsutrustning. Det är ju en förutsättning för tilltron till den svenska neutralitetspolitiken. I andra sammanhang, när det gällt t.ex. tekoindustrin, har det ju här i kammaren anförts att det är mycket viktigt att vi upprätthåller en viss bas av tillverkning som tryggar landets försörjning. Om vi inte hade det, skulle man utifrån anse att den svenska trovärdigheten inte vore så stor. Vi menar att det är på samma sätt när det gäller den svenska neutralitetspolitiken. Det är viktigt att vi har en hygglig försvarsindustri. Därför har det inte heller varit av betydelse, anser utskottet, att staten skulle ta över denna tillverkning. Vi menar att vad som är väsentligt är att den industri som tillverkar utrustning för försvaret är föremål för stark samhällelig insyn och kontroll. Och denna kontroll kan, som vi säger i utskottsbetänkandet, åstadkommas på skilda sätt. Enligt utskottets mening förutsätter den emellertid inte att staten har ägaransvaret för industrierna i fråga. Nu är det ju så att med undantag för några få stora företag som tillverkar krigsmateriel är det jämförelsevis många företag som har en liten produktion. Det kan ju inte vara meningen att de skall förstatligas — det framgick också av vad Oswald Söderqvist sade. Jag kan nämna att Lindemaskiner i mitt hemlän, som har tillverkning av sädesrensningsmaskiner som sin stora och väsentliga uppgift, även gör handgranater. Jag förstår att vpk inte vill att det skall förstatligas. Enligt utskottets uppfattning medför ett statligt övertagande av krigsindustrin inte att det blir lättare att få en omställning till civil produktion. Nils Berndtson m.fl. har i motionen 1005 tagit upp förslag till ett program för övergång från militär till civil produktion, och det skall utarbetas främst av sysselsättningspolitiska skäl. Motionärerna pekar framför allt på att Linköpingsregionen skulle bli hårt drabbad vid en driftinskränkning inom Saab Scania till följd av att det blir mindre försvarsbeställningar. De menar också att staten har ett särskilt ansvar för sysselsättningens upprätthållande. Ja, utskottet har ju tidigare sagt att självklart har staten ett övergripande ansvar för sysselsättningen, men ansvaret åvilar i första hand företaget. Utskottet har i sitt betänkande redovisat olika åtgärder som regeringen vidtagit för att bereda frågor om civilt utnyttjande av flygindustrins resurser. Man har tillsatt en delegation som enligt direktiven skall arbeta skyndsamt för att inventera möjligheterna till övergång för berörd personal vid flygindustrin till civil sysselsättning såväl inom som utom denna industris ram. Och regeringen har ju, som nämnts, redan i februari i år beslutat om en särskild utredare som skall få som uppgift att ge förslag till alternativproduktionsoch sysselsättningsplanering inom försvarsbaserad industri i övrigt. Det framgår alltså klart att statsmakterna med uppmärksamhet följer utvecklingen i sysselsättningshänseende inom försvarsmaterielindustrin. Den begäran som motionärerna gör om en utredning finner utskottet — med hänsyn till de åtgärder som vidtagits — inte påkallad, och därför avstyrks motionen. De här sakerna har aktualiserats i frågor här i riksdagen. Industriminister Erik Huss besvarade den 6 februari en fråga från Nils Berndtson om direktiven för en delegation för beredning av frågor om civilt utnyttjande av flygindustriella resurser, och den 13 mars besvarade industriministern också frågor i det här sammanhanget. Jag vill med det sagda, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sven Andersson i Örebro upprepar i stort sett de argument som vi redan har konfronterats med i betänkandet. Det gör inte saken bättre och inte utskottets position särskilt mycket starkare. Jag har inte sagt, och ingen annan heller, att man skall avskaffa all tillverkning av militär materiel i det här landet, så det är inte detta det handlar om. Sedan talar Sven Andersson om stark kontroll som någonting som är tillräckligt i det här sammanhanget. Jag tycker faktiskt att Sven Andersson agerar så troskyldigt att jag nästan blir rörd. Det finns inga faror, och man har en stark samhällelig kontroll. Det låter precis som om utskottets talesman i den här frågan inte sett filmen Viggen —det förefaller som om han över huvud taget står ovetande om det spel som tvingar på riksdagen och det svenska folket ett så svindyrt projekt att även riksdagen kippade efter andan, när konsekvenserna framstod i all sin nakenhet. Man kan naturligtvis i alla sammanhang rada upp motargument när det gäller åtgärder som man inte vill genomföra. Sådana hittar man givetvis också i detta fall. Men alla begriper ju att det vore fullt möjligt att förstatliga de väsentliga delarna av krigsmaterielproduktionen. Att de borgerliga inte vill göra det är fullt klart. Det är ju deras folk som äger företagen — det är de som tar ut de feta aktieutdelningarna. Det heter som bekant att blod är tjockare än vatten. Och folkpartiet — detta parti som under många år öppet finansierades av den svenska storfinansen — kan naturligtvis inte heller tänka sig att visa en sådan otacksamhet att man tar ifrån företagsägarna deras fetaste profitkällor. Jag är däremot fortfarande förbryllad över socialdemokraternas passivitet. Tycker ni verkligen inte att det nu är dags att följa upp Per Albin Hanssons resonemang? Sedan vill jag till både socialdemokraterna och de borgerliga i utskottet ställa frågorna: Kan sysselsättningsaspekten i den delen verkligen tillmätas någon avgörande betydelse när det gäller militär produktion? Hur går det resonemanget ihop med den uttalade ambitionen att främja fred och nedrustning i världen?

Herr talman! Sven Anderssons i Örebro argument mot ett förstatligande är knappast möjliga att bemöta — de var nämligen något konturlösa. Sedan sade han att han inte behöver lämna någon historik över den debatt som har förts under 1970-talet. Jag har lämnat en sådan — jag tror att det är bra för en talesman för näringsutskottet att slippa beskriva vad utskottet har sagt. Om Sven Andersson tar hem betänkandena från 1970-talet till sin kammare och läser dem, skall han finna att det framför allt är de obotfärdigas förhinder som talar ur utskottets skrivning. Utskottet har sagt, säger Sven Andersson, att det är viktigt att företagen planerar för civil produktion. Ja, det har utskottet anfört vid upprepade tillfällen, och det är däri som utskottets passivitet kommer till uttryck. Man haraalltså inte erkänt statens särskilda ansvar i denna fråga. Jag har motiverat statens särskilda ansvar ur flera synpunkter: både ansvaret för de anställda och ansvaret för de regioner där denna verksamhet pågår men också ansvaret för att för nyttiga civila ändamål tillvarata resurser som i dag är bundna för militär verksamhet. Sven Andersson tröstar sedan sig och näringsutskottet med att det har hänt något på området: en delegation har tillsatts. Jag har sagt att det är bra att den har kommit till. Men jag tycker det räcker med att läsa näringsutskottets eget referat av direktiven till den tillsatta delegationen för att man skall finna att dess uppgifter är begränsade och att de inte kan anses innefatta utarbetande av ett program för övergång från militär till civil produktion, såsom motionärerna har krävt. Utgångspunkten för delegationens arbete är ändå att ett nytt attackflygsystem — som visserligen förutsätts kräva minskade insatser, främst av utvecklingspersonal — skall finnas. Man utgår därvid från att det i första hand ankommer på berörda företag att utnyttja resurser som inte krävs för den militära produktionen. Man talar vidare om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuella och att delegationen skall undersöka möjligheter till civil sysselsättning och, som det heter, ”i vilken mån statliga insatser är nödvändiga för att sådan sysselsättning skall komma till stånd”. Detta är enligt min mening alltför passivt. Jag vill fråga Sven Andersson om han och näringsutskottet verkligen kan anse detta vara tillräckligt för att motsvara kravet på utarbetandet av ett program för övergång från militär till civil produktion. Jag kan det inte. Det är bra att delegationen har kommit till, men dess uppgifter är otillräckliga med tanke på problemets storleksordning.
Herr talman! När industriministern i december tillkallade den här delegationen, som Nils Berndtson inte är nöjd med, fick den till ordförande generaldirektör Tony Hagström. I delegationen ingår dessutom representanter för styrelsen för teknisk utveckling , näringslivet, berörda löntagarorganisationer, lokala intressenter samt vissa departement och myndigheter. Man försöker alltså samordna verksamheten. Det är viktigt att man tar vara på i första hand det teknologiska kunnande som finns i Linköping — det är väl det som Nils Berndtson främst är ute efter. Och så mycket är väl ändå klart att sysselsättningen inom tillverkningsoch underhållssektorn är tryggad för mycket lång tid framöver. Efterfrågan på utvecklingsarbete inom den militära flygplanssektorn kommer emellertid att minska. Om förslaget i propositionen om svensk rymdverksamhet antas, får ca 200 sysselsättning bl.a. vid Saab-Scania och L M Ericsson. Men självklart måste man också leta efter andra projekt, och det är detta som delegationen är till för. Det kommer givetvis att bli omställningsproblem — sådana finns inom fler industrier än krigsmaterielindustrin. Men jag förutsätter att man — om jag nu bortser från högteknologin i Linköping — kommer att ta del av de erfarenheter som har gjorts t.ex. inom varvsindustrin beträffande omställning till annan produktion. Det visar sig trots allt att den alternativa produktion som har utarbetats inom varvsindustrin av facket och företagsledningen inte är helt utan framgång — i vissa fall har den varit mycket framgångsrik. Jag tycker inte att Nils Berndtson skall se så nattsvart på dessa problem. Jag kan förstå oron hos de anställda, men den ordinarie sysselsättningen med flygplanstillverkning och reparationsverksamhet kommer att finnas kvar. Det är viktigt att delegationen har tillkallats. Den får hjälpa till att lösa frågan i samarbete med företaget och facket. Alf Lövenborg undrade om sysselsättning kan sättas i samband med militär produktion. Eftersom jag bor i närheten av Bofors tror jag att jag kan försäkra att man där har en rätt klar uppfattning om att krigsmaterieltillverkningen i Bofors hänger intimt samman med sysselsättningsnivån där.
Herr talman! Om någon ser nattsvart på situationen beror det på de försummelser i det förgångna som näringsutskottet också bär ett ansvar för. Man har inte haft en planering och framförhållning som har möjliggjort att de arbetare och tjänstemän som är sysselsatta med militär produktion ser ett perspektiv för fortsatt sysselsättning. Man framställer arbetslöshet som enda alternativet till den fortsatta militära produktionen. Det är detta som är det allvarliga. Jag har ingalunda sagt att situationen är nattsvart. Utöver de väldiga problem som finns i Linköping — och på en rad andra orter där militär produktion dominerar — har jag pekat på de särskilda möjligheter som finns i Linköping om man rätt utnyttjar dem. Jag tror det är farligt om man i fortsättningen gömmer sig bakom den tillsatta delegationen. Det är bra att den har kommit till stånd, men jag har genom aut referera de angivna uppgifterna för delegationen visat att den inte har den offensiva karaktär som behövs för att åstadkomma en omställning från militär till civil produktion. Det är en begränsning om den bara skall så att säga reparera följderna av olika militärpolitiska beslut. Man måste ha en Nr 114 planering som ligger långt fram i tiden och pockar på militärindustrins Onsdagen den SUIS: Å 28 mars 1979 Jag har i de här debatterna brukat erinra om ett uttalande som gjorts i en rapport till Förenta nationerna rörande avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser, och jag vill faktiskt göra det även i dag. I rapporten säger man: ”På kort sikt skulle övergångens smidighet till stor del bero på regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet.” Jag menar att detta är giltigt även för den situation vi har i Sverige. Jag har tyvärr, herr talman, sett tre olika regeringars bristande förmåga eller vilja att förutse problemen och företa lämpliga förberedelser. Man har tvekat att ta itu med detta allvarliga problem. I samma rapport till FN har man också sagt: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustning att det verkliga problemet är uppställande av en prioritetsskala.” När, Sven Andersson, skall man börja prioritera behoven också i vårt land? Då blir debatten om civil produktion offensiv. Då är den inte enbart sysselsättningspolitisk utan då handlar den även om att på ett bättre sätt utnyttja samhällets resurser.

Herr talman! Jag hävdar nog, Sven Andersson, att krigsmaterielproduktionen inte får baseras på argumentet om sysselsättningen. Då skulle vi ju driva upp militärkostnaderna in absurdum för att skapa fler nya jobb. Vi måste frigöra oss från den kopplingen, annars kommer vi aldrig ur den här onda cirkeln och då kan vi aldrig på allvar och med trovärdighet tala om nödvändigheten av nedrustning. Sven Andersson undviker debatten om förstatligande. Jag kan inte heller finna att det vare sig i betänkandet eller i hans anförande framförts några avgörande skäl för det omöjliga i att förstatliga åtminstone de bärande delarna av militärindustrin. De går att definiera. Det gäller exempelvis Bofors, Volvo Flygmotor och Saab. De har naturligtvis också en viss civil produktion, men den kan inte vara någon avgörande spärr för förstatligande. Man kunde börja med Bofors, som Sven Andersson nämner. Där finns inte några större svårigheter med definitionen. Sedan finns det företag som har 20 9, eller mer av sin produktion baserad på militära beställningar. Dem skulle man kunna ta i nästa omgång. Men hela frågan strandar på att de borgerliga av förklarlig anledning är motståndare till åtgärden. De borgerliga är pigga på att förstatliga, det har vi faktiskt sett, men det skall alltid vara företag som håller på att ramla ihop. De vinstgivande bitarna av svensk industri, det må gälla militärindustrin eller något annat, skall storfinansen få ha kvar och plocka russinen ur. Militärindustrin är utan tvivel en av de vinstgivande branscherna, och då passar den naturligtvis inte in i det borgerliga förstatligandemönstret. I ett tidigare anförande sade jag att jag tyckte att Sven Andersson är väldigt 141 troskyldig. Han är också mycket nöjd med det nuvarande tillståndet. Utskottets talesman påminner om den gamla Strixfiguren, dvs. predikanten som sade: Jag tackar dig Gud för att det är som det är, för hur skulle det annars vara.

Herr talman! Jag vill rekommendera kamraterna att inte avlägsna sig för långt från kammaren. Debatten kan bedömas bli kort — inte för att frågan är oviktig, utan därför att koncentration är möjlig. Ärendet gäller om den s.k. sårbarhetskommittén skall kompletteras med parlamentariker trots att den har kommit ganska långt med arbetet på sitt slutbetänkande. Datorsystemets sårbarhet är en viktig samhällsfråga, inte minst i säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi är i utskottet helt överens om det och om att det är väl motiverat med politikermedverkan i utredningsarbetet om sårbarheten. Försvarskommittén kommer att spela 'en roll i detta sammanhang, men frågan har aspekter långt utöver försvarsområdet, varför vi socialdemokrater finner det motiverat att låta politiker gå in i sårbarhetskommittén under dess slutvarv. Det är inget unikt tillvägagångssätt i utredningssammanhang. Sårbarhetskommittén har redan skrivit delar av sitt slutbetänkande — mindre kontroversiella, får man anta — och räknar med att bli klar i sommar. Om man nu kompletterar den med politiker får man kanske räkna med en viss försening i förhållande till planen. Vi reservanter anser dock att man hellre bör ta den förseningen än att utredningen slutförs utan att folkvalda politiker får vara med och påverka bedömningarna. Det är ingalunda otänkbart att en viss tidspress i detta skede kan innebära en tidsvinst i det långa loppet. Hur som helst tycker vi att det inte vore bra om riksdagen genom bifall till utskottsmajoritetens skrivning undandrog detta känsliga område den medborgarförankrade insyn som är möjlig nu. Herr talman! Vi bör fatta oss kort i kammardebatterna. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan reservanter och utskottsmajoritet om att datorsystemets sårbarhet är en allvarlig och viktig fråga för vårt samhälle. Det råder heller inga skilda uppfattningar om att parlamentarisk medverkan i sårbarhetskommittén i och för sig är väl motiverad. Men med hänsyn till att kommittén har kommit så långt i sitt arbete som den har gjort anser utskottet att det avsevärt skulle fördröja kommitténs arbete att nu ändra på sammansättningen av kommittén. Enligt vad utskottet har inhämtat kommer sårbarhetskommittén att lägga fram sitt slutbetänkande under den kommande sommaren, senast i augusti månad. Man är alltså inne i slutskedet av sitt arbete. Kommittén har också enligt direktiven till uppgift att arbeta skyndsamt. Om man nu skulle sätta in parlamentariker i kommittén måste detta medföra en helt ny arbetssituation och helt kullkasta den tidsplan som kommittén nu arbetar efter. Med hänvisning till detta ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Klockan närmar sig sex, och jag skall inte onödigtvis förlänga den här debatten. Bara några få ord. Kravet att parlamentarikerna skall vara med i sårbarhetsutredningen har en allvarlig bakgrund. Det är den övergripande slutsats som experterna i den här utredningen drar i sin lägesrapport, nämligen att sårbarheten i dagens datorsystem är oacceptabelt hög. Den sårbarheten kommer att öka om inte motåtgärder vidtas. I det läget tycker vi från socialdemokratiskt håll att det är viktigt att parlamentarikerna så snabbt som möjligt kommer in i bilden för att redan på utredningsstadiet kunna göra de politiska avvägningar och formulera de övergripande beslutsregler som måste till när det gäller säkerheten på det datatekniska området. Här försöker nu majoriteten i försvarsutskottet göra gällande att vårt krav skulle innebära en försening i arbetet. Jag påstår att det är en synvilla. Att sätta in parlamentariker i sårbarhetsutredningen innebär måhända en viss försening i den utredningens arbete. Men i det totala arbetet på att ta fram regler för att få ett bättre grepp över säkerhetsfrågorna inom datatekniken kommer vi att vinna tid. Det är såvitt jag förstår bakgrunden till att man från socialdemokratiskt håll i försvarsutskottet fullföljer detta yrkande i form av en reservation. Jag vill fråga Gunnar Oskarson om han inte själv anser att datateknikens säkerhetsoch sårbarhetsfrågor är så viktiga att parlamentarikerna måste komma in i detta arbete nu. Om han anser det, vilka åtgärder tycker han då det är viktigt att vidta för att parlamentarikerna skall komma med? Utskottsmajoriteten har ju inte på något sätt antytt hur den vill att riksdagen skall ta tag i den här frågan. Det får enligt min mening inte vara så att det helt plötsligt bara dimper ned ett regeringsförslag på riksdagens bord utan att representanter för riksdagspartierna har varit med i förberedelsearbetet. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Lennart Pettersson frågade mig om jag inte ansåg att den här frågan var så viktig att parlamentariker borde komma in. Jo, vi är överens på den punkten. I mitt första anförande sade jag att utskottsmajoriteten i och för sig är överens med reservanterna om att parlamentariker skall komma in i kommittén, men — och det är det huvudsakliga — det skulle fördröja arbetet högst avsevärt, och kommittén har till uppgift att arbeta snabbt. Parlamentarikerna kommer in i bilden mycket snabbare om kommittén får arbeta med nuvarande sammansättning. Kommitténs betänkande kommer till stor del att utgöra underlag för försvarskommitténs arbete. Parlamentarikerna kommer således snabbare in i detta arbete om man inte ändrar kommitténs sammansättning. Reservanternas förslag går ju ut på att den skall ändras. Jag kan inte se att det egentligen råder några delade meningar, utan att vi är ense om att det gäller att snabbt få fram ett resultat.
Herr talman! Gunnar Oskarson envisas med att betrakta frågan om datateknikens säkerhetsoch sårbarhetsfrågor som enbart en försvarspolitisk fråga. Han gör det möjligen av den anledningen att det är försvarsministern som så att säga har stått bakom direktiven. Men var och en som noggrant har läst direktiven och lägesrapporten vet att det handlar om säkerhetsfrågor, som är generella över hela det datapolitiska fältet. Det är alltså inte bara en totalförsvarsfråga det rör sig om. Därför räcker det inte med att försvarskommittén skall göra denna bedömning. Vad som kommer att hända, om Gunnar Oskarson menar allvar med sin principiella inställning att parlamentarikerna och riksdagen måste in här så snabbt som möjligt, är att regeringen måste tillsätta en ny utredning med parlamentarisk sammansättning. Därigenom kommer utredningsarbetet att fördröjas. Därför hade det enligt vår uppfattning varit bra, om man nu omedelbart fått med parlamentarikerna i expertutredningen. Då hade man vunnit ett par månader. Nu tvingas man sannolikt tillsätta en ny utredning för att få den parlamentariska förankringen när det gäller dessa regler. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vid socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79:17 har vi socialdemokrater fogat en reservation beträffande nämndemäns medverkan i försäkringsrätt och val av nämndemän i försäkringsrätt. Denna fråga är egentligen inte ny. Redan vid behandlingen av propositionen 1977/78:20 med förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen förelåg en socialdemokratisk reservation av liknande innehåll. Bakgrunden till vår reservation är följande. Majoriteten av målen i försäkringsrätterna handläggs av yrkesdomare. Lekmän medverkar bara i de mål där lekmän deltagit i avgörandet i försäkringskassan och i mål om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre bestämmelser. På detta sätt kommer betydande grupper av ärenden, som gäller förmåner från socialförsäkringen, att lämnas utanför en lekmannamedverkan. Vi anser att nämndemän i princip skall delta i alla avgöranden i försäkringsrätt, med vissa smärre undantag. Detta är särskilt motiverat med hänsyn till att det finns en mängd ärenden som avser skälighetsbedömningar och där kännedom om arbetslivet spelar stor roll. Sådana frågor avgörs nu av tjänstemän i såväl försäkringskassan som försäkringsrätt. När det gäller val av nämndemän till försäkringsrätt har arbetsmarknadens organisationer inte tillförsäkrats något inflytande över utnämningen av lekmannaledamöterna i försäkringsrätterna. Ett sådant inflytande har arbetsmarknadens organisationer när det gäller de icke lagfarna ledamöterna i försäkringsöverdomstolen. Enligt vår uppfattning finns det ingen anledning att göra en begränsning av arbetsmarknadsorganisationernas representation i just försäkringsrätterna. Det är tvärtom viktigt att få nämndemän med anknytning till arbetsmarknadens organisationer och därmed erfarenhet från arbetslivet, med hänsyn till de frågor som avgörs i försäkringsrätter. Vi har därför föreslagit att regeringen skall utse nämndemän efter förslag från arbetsmarknadens organisationer också i försäkringsrätt. Hälften av nämndemännen bör utses efter nomineringar från LO, TCO och SAF och återstoden efter nomineringar från de politiska partierna. Utskottsmajoritetens motivering för att avstyrka vår motion i denna del är inte övertygande. Utskottet hänvisar i stort sett till de argument som utskottet hade när man avstyrkte den socialdemokratiska motionen år 1977 och anser att riksdagen inte har anledning inta en annan ståndpunkt än den man då intog. Herr talman! Låt mig något ytterligare utveckla skälen för vår ståndpunkt. Vi har i vår reservation framhållit att det inte finns några vägande skäl för att begränsa nämndemäns medverkan i mål vid försäkringsrätt. Med den nuvarande ordningen ställs de utanför behandlingen av ärenden som är av stor betydelse för den enskilde och hans ekonomi, t.ex. ärenden om sjukpenninggrundande inkomst, sjukpenning, bidragsförskott, utbildningsbidrag, vuxenstudiestöd och värnpliktsförmåner. Det är också viktigt att komma ihåg att dessa ärenden ofta avser skälighetsbedömningar, där kännedom om arbetslivet och arbetslivserfarenhet har stor betydelse vid avgörandena. Det är inte tillfredsställande att denna typ av ärenden skall avgöras enbart av tjänstemän i såväl försäkringskassa som försäkringsrätt. Det tycker i regel också dessa tjänstemän — de såg gärna att folk från näringslivet var med i dessa avgöranden. Vi har i vårt land en gammal tradition när det gäller lekmannamedverkan i domstolar. Den har bidragit till att bevara och fördjupa allmänhetens förtroende för domstolarna. Lekmän tillgodoser kravet på insyn i den dömande verksamheten och bidrar till att rättskipningen är i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Skälighetsbedömningar som det här är fråga om har alltid ansetts vara ett område där lekmannarepresentanter med sin allmänna livserfarenhet kan tillföra rättskipningen ett särskilt värde. Utvecklingen i samhället har också gått i riktning mot ett vidgat lekmannainflytande på allt fler områden, något som har ett allmänt värde för demokratin i vårt land. I utskottsmajoritetens skrivning har farhågor uttalats om att ett ökat lekmannainflytande skulle medföra problem från administrativ synpunkt. Dessa farhågor om marginella, administrativa nackdelar kan enligt vår mening inte tillmätas någon avgörande betydelse vid bedömningen av i vilken utsträckning nämndemän skall medverka i försäkringsrätt. Någon närmare beskrivning av de påstådda administrativa problemen görs inte heller. Ett annat skäl som talar starkt för en utvidgad lekmannamedverkan i försäkringsrätterna är att det är närmast en omöjlighet att finna urvalskriterier som genomgående skiljer ut de mål där lekmannamedverkan är mest angelägen. Detta framhölls redan i den utredning som låg till grund för förslaget om försäkringsrätt. I pensionsdelegationerna på försäkringskassan sitter lekmän med särskild erfarenhet av arbetsförhållanden. Samma förhållande gäller ju också, som jag redan tidigare sagt, försäkringsöverdomstolen. Det är därför för oss obegripligt att samma ordning inte skulle kunna gälla försäkringsrätterna. När det slutligen gäller val av nämndemän till försäkringsrätt är det särskilt viktigt att arbetsmarknadens organisationer får påverka utnämningarna, eftersom socialförsäkringsärenden ju i så hög grad, som jag redan framhållit, har att göra med arbetstagarnas och arbetsgivarnas förhållanden. Av den anledningen bör LO, TCO och SAF få nominera hälften av ledamöterna i försäkringsrätten, där återstoden bör nomineras av de politiska partierna. Därefter bör regeringen utse samtliga nämndemän. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.